Herr talman! I svaret på min interpellation talar utrikesministern om vilka regler som gäller om en person fängslas eller på annat sätt berövas sin frihet i ett främmande land, vilka regler får anses utgöra en allmänt erkänd folkrättslig grundsats. Likaså hävdar utrikesministern att en svensk som berövats sin frihet utomlands självfallet inte får misshandlas. Därvidlag hänvisar utrikesministern till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, enligt vilken den som berövats sin frihet skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet. Detta gäller givetvis rent allmänt när det är fråga om främmande länder, men i min interpellation har jag på basis av ett konkret, aktuellt fall av polisövergrepp och misshandel konstaterat att Francospanien inte är ett land där sådana regler i dag fungerar på rätt sätt. Skyldig eller oskyldig person kan där får sitta fängslad obestämd tid före en rättegång, och misshandel och tortyr förekommer dagligen i de spanska fängelserna, som är helt »skyddade» från insyn. Jag tror att vi ändå måste erinra oss att Francospanien tyvärr alltjämt är en diktatur och att polisen där har utsträckta fullmakter. Jag har också i min interpellation konkretiserat det fall som kommit till allmänhetens kännedom dels genom en officiell hänvändelse till i detta fall norska UD om en utredning, dels genom tidningspressen. Tidningarna Arbetet, Göteborgs Handelsoch Sjöfarts Tidning och Göteborgs-Tidningen hade den 21 och 22 april i år initierade och stora artiklar i frågan. Det upprörande var att varken den spanska polisen eller den resebyrå, som anordnade resan, ingrep för att på den anhållnes begäran söka kontakt med i detta fall den norske konsuln på platsen — det gällde en sedan 14 år tillbaka i Sverige bosatt norsk medborgare med arbete i Göteborg. Kontakten med konsulatet fick en medresenär sköta. Den utföll också positivt, och konsuln på platsen kunde snabbt ingripa och hjälpa. Det kunde emellertid lika gärna ha varit en svensk medborgare, eftersom skandinaver i Francospanien säkerligen behandlas på likvärdigt sätt. Den spans ka polisen skär alla skandinaver över en kam och man hade från detta håll i det av mig nämnda fallet yttrat sig på följande sätt: »Vi spanjorer är ett kultiverat folk och vill inte ha hit några nordiska barbarer.» Jag vill inte på något sätt bestrida att det spanska folket har kultur — men så som den tar sig uttryck under Francoregimen måste man väl i alla fall sätta ett frågetecken för detta ord i samband med den spanska polisens tillvägagångssätt. Av utrikesministerns svar framgår också att han tagit kontakt med vår ambassad i Madrid och erhållit redogörelse beträffande erfarenheterna av de svenska spanienresenärernas rättsskydd och personliga integritet. Jag tycker det är bra att utrikesministern gjort detta, och enligt redogörelsen tycks också kontakten med det svenska konsulatet ha varit tillfredsställande. Detta är också bra, men vad jag däremot finner mindre bra är att det förekommit två fall av misshandel också mot svenska medborgare från den spanska polisens sida. Det är två fall för mycket. Enligt vad jag vidare kan finna av svaret anser utrikesministern inte att det åtminstone inte ännu — föreligger behov av några särskilda åtgärder från svenska myndigheter i den riktning som jag åsyftat. Jag kan också förstå denna inställning, själv vet jag inte heller på vilket sätt man skulle kunna ålägga eller vädja till de resebyråer, som svarar för resorna till Francospanien, att på ett bättre sätt än hittills ta ansvar för sina resenärer. Såsom det i dag är vill de över huvud taget inte lägga sig i något som den spanska polisen företar sig mot deras resenärer, och anledningen härtill är att de inte vill komma i en besvärlig ställning gentemot de spanska myndigheterna. De tar alltså inte på sig något som helst ansvar och medverkar inte heller till att söka den kontakt som behövs vid ett fall av polisövergrepp. Nåväl, sanningen om förhållandena i Francospanien kommer säkerligen ut till allmänheten, även om det enligt mitt förmenande går alltför långsamt. Den spanska polisen och de spanska myndigheterna i övrigt tycks själva ganska väl sörja för att den som följer pressen blir underrättad om förhållandena. Jag kan inte underlåta att citera vad den norska borgerliga tidningen Dagbladet skrev i samband med det fall jag tagit upp i min interpellation. Det gör jag trots att jag är anhängare av utvidgade förbindelser mellan alla folk. Det hette där: »Med eller uten unntakstilstand — det spanske diktatur er uforandet. Det finnes ingen taleeller trykkefrihet. Ikke en gang for turister. Den som reiser til Spania må reise med munnkurv, og ungå alle sammenstgt med politiet. Vårt råd er derfor: Reis ikke til Spania på ferie. Det finnes nok av andre land å reise til, der sola er like varm, vannet like herlig og vinen like god.» Herr talman! I förhoppningen att vår utrikesminister i det fortsatta arbetet skall följa utvecklingen i Francospanien i vad gäller våra svenska medborgare som vistas där ber jag att få tacka för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag är glad över att konstatera att utrikesministerns personliga uppfattning om Spanienturismen helt överensstämmer med min egen. Dessutom noterar jag med tillfredsställelse hans löfte om att vi från svensk sida kommer att följa vad som händer svenska turister när de ger sig ut till olika diktaturländer. Visserligen gör de detta på eget ansvar, men i egenskap av svenska medborgare bör de ha det skydd de kan åtnjuta.

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat statsministern, om en sådan prövning av nuvarande bestämmelser kan förväntas att ansökningar om uppehållstillstånd för grekiska medborgare bedöms med tillfredsställande hänsyn till den politiska situationen i Grekland. Herr Lindkvists fråga har överlämnats till mig för besvarande.

Jag ber att få svara på dessa frågor i ett sammanhang. Sådana frågor skall enligt gällande bestämmelser i regel prövas av den centrala utlänningsmyndigheten. Innan den fattar sitt beslut skall den inhämta yttrande från utlänningsnämnden, som består av en domare eller f. d. domare som ordförande och två andra ledamöter. Nämnden är ett organ för utlänningarnas rättsskydd, särskilt just i frågor om politiskt flyktingskap och politiskt verkställighetshinder. Föreligger skilda uppfattningar mellan nämnden eller någon ledamot i nämnden och den centrala utlänningsmyndigheten kan utlänningen besvära sig över myndighetens beslut, om det har gått honom emot. Dessutom kan den centrala utlänningsmyndigheten självmant Ööverlämna ärende till Kungl. Maj:ts avgörande, om det finns särskilda skäl till det. Överlämnandet skall ske om utlänningsnämnden begärt det. Enligt riktlinjer som riksdagen godtog förra hösten bör överlämnandet ske, om det är fråga om grannlaga bedömningar med politisk innebörd. Dessa bestämmelser ger enligt min uppfattning goda garantier för en tillfredsställande bedömning av påståendet om politiskt flyktingskap eller politiskt verkställighetshinder. Bestämmelserna gäller självfallet medborgare i alla främmande länder. Jag vill också erinra om att utlänningsmyndigheterna i dessa ärenden har att tillämpa utlänningslagens regler. Någon direktivrätt från regeringens sida i fråga om bedömningen av särskilda fall föreligger inte, bortsett från den ledning för bedömningen som Kungl. Maj:ts egna avgöranden i enskilda ärenden ger. Beträffande herr Ahlmarks frågor vill jag helt allmänt säga att det givetvis inte bör komma i fråga att i andra fall än som särskilt anges i utlänningslagen verkställa utvisning eller någon annan form av avlägsnande härifrån till hemlandet av den som kan antas bli utsatt för politisk förföljelse där. Men bedömningen av risken för politisk förföljel se kan enligt min mening inte göras enbart på grundval av så formella kriterier som herr Ahlmark anger. Det särskilda fall som herr Ahlmark åberopar som grund för sina frågor är jag förhindrad att gå in på i detta sammanhang i vidare mån än att jag hänvisar till den kommuniké i saken som regeringen har utfärdat i förrgår. Av kommunikén framgår att regeringen beslutat utreda, om omständigheterna i detta och andra liknande fall ger anledning att ändra gällande bestämmelser om formerna för handläggning av ärenden om utlännings avlägsnande från Sverige.

Herr talman! Bakgrunden till den här debatten är väl känd. Den visar hur en byråkrati kan fungera när det mesta går på tok, och hur kombinationen av administrativ stelhet och mänsklig ofullkomlighet kan få tragiska följder. Det får inte hända en gång till. För att veta vad som skall ändras i framtiden är det nödvändigt att nå fram till klarhet om vad som brustit i det förflutna. När jag nämner fallet Kotzikos sker detta som en illustration till centrala principer. En grek som i Stockholm demonstrerat mot militärjuntan i Aten sänds i väg av svenska myndigheter till militärjuntan i Aten. Med eskort av två svenska poliser sätts han på pingstaftonens morgon på ett flygplan destinerat inte till Västtyskland, där han lär ha haft uppehållstillstånd, utan till Grekland. En nådeansökan, inlämnad flera timmar före avfärden påverkar inte någon av dem som får del av den. Inte ens mitt på dagen gör man, trots påstötningar, något försök att på flygplatsen i Zärich stoppa färden. Planet fortsätter till Aten. I dag tycks de flesta vara överens om att ett misstag har begåtts. Utlänningsnämnden kände inte till Kotzikos” verksamhet, hade inte tillräckliga in formationer. Jag lämnar den delen av affären åt sidan. Jag delar visserligen inte inrikesministerns mening att vi i dag har »goda garantier» för bedömning av politiskt flyktingskap m.m. Naturligtvis måste misstagen här leda till viktiga förändringar i fråga om hur uppgifter skall samlas in, vilka som skall höras och en sista möjlighet för den som riskerar avvisning att anföra nya skäl etc. Det kan gälla väl och ve för en enskild människa. Det är en självklar åtgärd att nu utreda den saken. Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation, där han nämner om en sådan utredning. Jag utgår från att den handlar snabbt och att misstagen från detta fall blir lärdomar av betydelse för framtiden. Men jag lämnar, som sagt, den delen av affären åt sidan. För det kan alltid göras misstag av myndigheter. Hur bra paragrafer man än skriver kan missförstånd alltid uppstå. Det är därför så angeläget att landets högsta myndighet och den politiskt ansvariga instansen kan handla med kraft, snabbhet och omtanke om den enskilda människan. Därmed är vi inne på inrikesminister Eric Holmqvists personliga ansvar och insatser. En enskild svensk medborgare, som mer av en slump kommit i kontakt med Kotzikos, gjorde natten mellan fredagen och lördagen förra veckan imponerande ansträngningar för att förhindra avvisningen. Han fick till slut reda på var Kotzikos var förvarad. Han lyckades bryta Kotzikos” isolering. Han nådde personlig kontakt med honom på polishuset. Han satte upp en nådeansökan till Kungl. Maj:t som Kotzikos skrev på. En kopia gavs till polisen. Originalet lämnades 6—7 timmar innan planet till Aten lyfte från Arlanda in till inrikesdepartementet. Hans ansträngningar var ändå förgäves. Vad hade då hänt? Inrikesministern har själv i ett nu herostratiskt ryktbart uttalande sammanfattat vad som hände, eller inte hände: »Samhället fungerar inte nattetid.» Statsrådet Holmqvist blev strax före midnatt uppringd av en journalist. Han fick veta att det gällde en avvisning morgonen därpå av en grekisk medborgare, som bedrivit viss politisk verksamhet i Sverige, en avvisning till Grekland. Såvitt jag vet gjorde inrikesministern ingenting för att ta reda på vad fallet gälide, om det var rätt handlagt, om utlänningsnämnden hade känt till Kotzikos” bakgrund eller om en ansökan enligt 51 § utlänningslagen hade lämnats in. Ingen kontakt tog han med någon myndighet, vare sig på natten eller, såvitt man vet, tidigt på morgonen för att få ytterligare informationer om avvisningen. »Samhället fungerar inte nattetid.» Men polis och flygbolag fungerar på natten — och så var det tragiska misstaget gjort. I 51 § utlänningslagen står det så här: »Kan beslut om avvisning, förpassning, förvisning eller utvisning icke verkställas eller föreligger eljest, vare sig beslutet verkställts eller icke, skäl att beslutet inte längre skall lända till efterrättelse, äger Konungen upphäva beslutet. I samband därmed meddelar Konungen de föreskrifter för utlänningens vistelse i riket, som må finnas påkallade. Här ges alltså chansen till ännu en prövning. Om man kallar den nådemöjlighet eller överklaganderätt är mindre viktigt. Den innebär under alla förhållanden en rätt för Kungl. Maj:t att ändra ett beslut, fattat av utlänningsnämnden. Men skall denna rätt fungera, förutsätter det naturligtvis att avvisningen inte hinner ske innan en nådeansökan eller en ansökan enligt 51 § är behandlad. Det hjälper ingen avvisad att i ett annat land, vare sig han är fri eller i fängelse, få veta att hans avvisning skulle ha upphävts, om hans ansökan hade hunnit behandlas av regeringen. Det här leder fram till en viktig fråga till statsrådet Holmqvist. Den gäller inte bara detta fall utan är av principiell natur. Antag att en inrikesminister får veta, det må vara på dagen eller på natten, att en avvisning till en diktatur är omedelbart förestående. Det talas om att den som skall avvisas har bedrivit politisk verksamhet. Är det inte då hans moraliska skyldighet att så snabbt som möjligt försöka få veta mera om fallet? Jag talar inte om inrikesministerns formella eller juridiska skyldighet. Jag talar inte om hans politiska ansvar; det utkrävs väl på annat sätt. Jag menar inte att inrikesministern i strid med svensk förvaltningsrätt skall ge direktiv till underställd myndighet. Vad jag frågar om är hans moraliska skyldighet att efter en påstötning försöka sätta sig in i fallet innan det är för sent. Anser statsrådet att det kan ställas ett sådant moraliskt krav på en inrikesminister? Eller menar statsrådet att hans uppträdande natten mellan fredag och lördag i förra veckan bör kunna prägla också kommande händelser av liknande slag om de skulle inträffa? Till slut är frågor av det här slaget i grunden mänskliga problem. Det är visserligen klart att reformer måste geromföras beträffande nådeansökan, eller ansökan enligt 51 §. Varje utlänning som gripits av polisen för att avvisas ur landet och sändas till en totalitärt styrd stat måste få reda på sin rätt att begära ändrat beslut hos Kungl. Maj:t. Varje utlänning som befinner sig i en sådan situation måste få en chans att kontakta advokat, sina landsmän eller andra vänner. Och när en ansökan har inlämnats, på dagen eller på natten, bör avvisningen automatiskt uppskjutas och det skall alla myndigheter veta. Här måste vi få nya regler och en ny praxis som försvårar ett upprepande. Men till slut är detta, jag upprepar det, en fråga om medmänsklighet. Författningar och lagar kan tyckas lätta att förstå och forcera för dem som befinner sig på samhällets topp. Men för dem som drabbas av administrationens osmidighet blir intrycket lätt ett annat. De kan uppleva hela processen, där myndigheter kanske skyller på varandra och där ansvaret är fördelat på så många händer att det blir nästan anonymt, som om de var utplacerade i en byråkratisk djungel utan rättssäkerhet för dem själva. Jag kan tänka mig att Paul Kotzikos upplevde sitt läge så på fredag och lördag i Stockholms polishus. Då tjänar det inte mycket till att vi andra vet att om inte det och det hade inträffat hade utvisningen aldrig skett. Vad det ytterst gäller, förutom nya bestämmelser och lagar, är att var och en i beslutande eller inflytelserik position, som nås av ett nödrop av detta slag, inte väljer den bekvämaste vägen, inte lägger på telefonluren och somnar om. Om ett sådant nödrop kommer från en svensk eller utlänning är mindre viktigt. Det viktiga är att man gör något, att man handlar med god vilja och i generös anda.

Herr talman! I denna debatt rör vi oss med ett verklighetsunderlag av det mer olustiga slaget. När en utvisning sker under så uppseendeväckande former som fallet varit i fråga om en grekisk medborgare upprör det en bred folkopinion. Fallet blir än mer tragiskt om man befarar en straffrättslig påföljd i hemlandet. Särskilt markeras denna allmänna inställning om avvisningen sker till ett land som exempelvis Grekland, för vars regim huvuddelen av det svenska folket känner en djup och äkta avsky. I allmänhetens ögon har, allteftersom de närmare detaljerna kring avvisningen redovisats, hopat sig många fråge tecken. Man frågar sig varför vederbörande avvisades till Grekland, när han hade uppehållstillstånd i Västtyskland, från vilket land han kom till Sverige den 21 februari i år. Har ärendet handlagts med den omsorg och det omdöme som erfordras i ett fall av den speciella karaktär som det här är fråga om? Och om det i detta fall har förekommit en handläggning som visar brister vid ärendets bedömning, vad slags åtgärder ämnar myndigheterna då sätta in för att förhindra upprepanden? Detta är frågor som den i flera avseenden alltmer kritiska allmänheten ställer sig och detta oavsett hur myndigheterna i Grekland sätter in sin alldeles speciella rättsskipning. Man bör nämligen inte helt utesluta — även om det just nu kan verka otroligt — att grekjuntan låter Kotzikos återvända till Sverige eller Västtyskland för att genom detta slags PR ge omvärlden ett billigt intryck av att det finns rester kvar av den grekiska demokratin. Kvar står intrycket att det måste ha vunnits lärdomar av det inträffade, även om det i detta enskilda fall efterlämnar en bitter eftersmak. Det säger sig självt att det inträffade har väckt stor och förståelig oro i såväl grekiska exilkretsar i Sverige som hos de breda folkgrupperna. Vårt land har tagit emot tusentals grekiska medborgare som på förvånansvärt kort tid har anpassat sig till svenska förhållanden. Flertalet av dessa greker har lämnat sitt land av politiska skäl. Med tanke på den framträdande roll som den svenska regeringen spelar i kampen mot den grekiska militärjuntan har också Sverige blivit en tillflyktsort, varifrån grekerna kan arbeta för en frigörelse av sitt land. Samarbetet mellan exilgrekerna och svenskarna går också alldeles utmärkt. Så helt plötsligt och lika oväntat störs denna atmosfär av de händelser vid senaste veckoslutet som ledde till en utvisning av en grek och som föranlett flera opinionsyttringar mot de svenska gärder. Det var för att få ett lugnande besked om den svenska regeringens principiella inställning till exilgrekernas fortsatta verksamhet i Sverige som jag besvärat statsministern med en fråga, som han har föredragit att överlämna till inrikesministern för besvarande. Ett besked från regeringen gäller inte endast exilgrekerna utan i lika hög grad den stora allmänhet som både är konfunderad och upprörd av det som inträffat. Statsrådet Holmqvist har emellertid inte lyckats särskilt väl, om han vill att jag skall tolka hans allmänt svepande resonemang som ett svar. Min frågeställning förbigås helt. Svaret är både svagt och till innehållet magert. Det skulle vara olyckligt om detta ger utrymme för den tolkningen, att inrikesministern kommit till den uppfattningen att frågan är så ringa att den inte förtjänar någon större uppmärksamhet i riksdagssammanhang. Det inträffade är ju eljest inte så särskilt renommerande för regeringen, som i vanliga fall åtnjuter anseende i sådana sammanhang. Nu förhåller det sig emellertid så, herr talman, att jag kortfattat kan anknyta min fråga till den mening som statsministern tidigare gett uttryck åt. Den svenske statsministern har sammanträffat dels med kommittén för Greklands demokrati, dels med den grekiske exilledaren Andreas Papandreou. Enligt TT har statsministern medgett att en del olyckliga omständigheter lett till den nu så omstridda utvisningen, att den svenska regeringens inställning till den grekiska juntan står fast samt att vi också i fortsättningen tänker ge skydd åt exilgreker i Sverige. Detta besked är alldeles för betydelsefullt för att undanhållas riksdagens protokoll. Detta uttalande står i god överensstämmelse med min fråga varför jag Ssåledes — även om jag fått gå vägen över TT — anser mig nöjd med beskedet, som jag tackar för. Förutsatt att de nu igångsatta undersökningarna av det omstridda fallet 1eder fram till en humanare handläggning framöver i ärenden av liknande karaktär bör det inträffade — som jag verkligen hoppas är en ren engångsföreteelse beroende på mänskliga misstag — vara en nyttig läxa för myndigheterna. Jag vet dessutom att statsministerns uttalande haft en lugnande inverkan på exilgrekerna för deras fortsatta verksamhet i Sverige.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist kom in på frågan hur man skall behandla en människa som deltagit i en demonstration i Sverige riktad mot den grekiska militärjuntan. Det är inte självklart, sade inrikesministern, att han skall få stanna kvar. Men vi måste veta, att de risker som en sådan person utsätts för om han sänds tillbaka, är mycket stora, att man i Grekland betraktar en sådan verksamhet som brottslig och att han riskerar straff, som vi i denna kammare knappast kan föreställa oss. Därför menar jag, att man skall iaktta en utomordentligt stor noggrannhet i sådana här fall och att man skall pröva dem med stor energi och i generös anda. Inrikesministern säger att jag har byggt mina uttalanden bara på lösa uppgifter av någon enstaka journalist. Det är fel. Jag har försökt följa vartenda uttalande som har gjorts de senaste sex dygnen av statsrådet Holmqvist i radio och i tidningar. De ger alla samma besked: att statsrådet Holmqvist ingenting gjorde efter att ha fått en påstötning klockan 11.30 natten mellan fredag och lördag i förra veckan. Det bekräftar också inrikesministern här. Han säger: jag litar på dem som sitter i utlänningsnämnden. Jag känner dem sedan gammalt. De är goda, omdömesgilla människor. Jag tvivlar inte på att de är det. Men varför skall vi ha 8 51 i utlänningslagen, som ger Kungl. Maj:t en möjlighet att upphäva det beslut som utlänningsnämnden har fattat, om man självklart utgår ifrån, att det beslut nämnden har fattat är riktigt? Vad är den paragrafen till för om man känner ledamöterna i nämnden, vet att de är goda människor och litar på deras beslut? Det kan tänkas att nya fakta har tillkommit, att nya omständigheter, som de inte kände till, kan påverka de ansvariga myndigheterna och statsrådet efter att beslutet fattats. Så var det i detta fall. Statsrådet Holmqvist säger vidare att han skulle ha handlat på samma sätt om han suttit i nämnden. Menar alltså statsrådet Holmqvist, att det var rimligt att sända i väg en person till Grekland och inte till Västtyskland, en person som bedrivit politisk verksamhet i Stockholm och som <:hungerstrejkat utanför grekiska ambassaden här? Jag tycker inte det var rimligt, jag trodde att det i den allmänna debatten rådde enighet om att det här var ett misstag. Men jag kan väl inte, säger statsrådet Holmqvist, sätta mig över vad de personer som sitter i utlänningsnämnden kommit fram till. Jag kan väl inte anse att jag har ett bättre omdöme än de, 0. S. Vv. Får jag peka på ett parallellfall som är drygt ett år gammalt. Det inträffade alltså på gamle inrikesministerns tid när Rune Johansson var med i regeringen. Man skulle avvisa en person, jag tror han hette Londono och att det var till Colombia. Detta hände på en söndag, men någon fick tag i inrikesministern någonstans i Småland. Han sade inte: Samhället fungerar inte på söndagarna. Han ringde sin expeditionschef som i sin tur informerade länsstyrelsen om den besvärsskrivelse som kommit in. Och länsstyrelsen fattade beslut om uppskov, varefter regeringen senare upphävde förpassningsbeslutet. Var det fel av statsrådet Holmqvists föregångare att göra på det sättet?

Herr talman! Jag förstår att herr Ahlmark förutsätter att det i framtiden ic ke skall vara möjligt att förpassa en grekisk medborgare tillbaka till Grekland. Skall detta också gälla för Spanien: Vi vet, herr Ahlmark, att människor kommit hit utan att ha velat fly från regimen där. Jag har fått många vittnesbörd om att man tvärtom har gjort det i den bestämda avsikten att gå den rådande regimens ärenden.

Herr talman! Jag skall inte begränsa mitt anförande till grekiska medborgare. Inrikesministern har ju här behandlat frågan om utlänningslagens utformning, och jag vill anknyta till den interpellation i den saken som jag väckte den 25 februari och som besvarades och debatterades i kammaren en månad senare. Vad jag nu har att säga kan därför knappast skrivas på efterklokhetens konto. Först skulle jag emellertid vilja göra en kommentar till herr Ahlmarks anföranden och hans uppläggning av dem. I Dagens Nyheter förklarade professor Papandreou efter onsdagens diskussion med statsministern om den tragiska utvisningen bla. följande: »Jag hoppas att Paul Kotzikos inte skall bli ”någon politisk fotboll. Det skulle betyda slutet för honom hos hemliga grekiska säkerhetspolisen. Kotzikos var en i grunden opolitisk person.

Jag är helt övertygad om att inrikesministern, åtminstone om man ser till den formella sidan, har rätt i sin syn på utlänningslagstiftningen, vilken som vi alla vet är mycket liberal och generös. Men som jag framhöll här i kammaren den 25 mars tillstöter svårigheter då man kommer in på de praktiska möjligheterna att leva upp till utlänningslagens bestämmelser. Visst är utlänningsnämnden ett utmärkt organ för invandrarnas rättsskydd, men hur ser det material ut som myndigheterna skall bygga sina beslut på? I svaret till mig upplyste inrikesminister Holmqvist om att den centrala utlänningsmyndigheten under det senaste året har föranstaltat om förhör i elva ärenden, men endast i ett av dessa fall har förhör hållits av utlänningsnämnden själv. I de övriga tio fallen har förhören hållits av länsstyrelsen. I övervägande antalet fall förekommer heller ingen personlig kontakt med den berörde invandraren — det är min egen reflexion.

I många fall har det också visat sig att de utredningar som ligger till grund för avgörandet har varit ofullständiga när handlingarna kommit till utlänningsmyndigheten, och då har man där tvingats begära kompletteringar. Det är inte heller underligt om språksvårigheter många gånger har komplicerat utredningarna. Polisens stora arbetsbörda skapar likaledes svårigheter. Jag vill här anföra ett exempel som visar att det material som skall bilda underlag för ett beslut kan vara mycket skiftande, att man under handläggningen av ett ärende kan ställas inför svåra bedömningsfrågor samt att nya omständigheter kan komma fram under själva handläggningen. Jag syftar på utvisningen av två egyptier i Eskilstuna. Inom parentes vill jag säga att inrikesminister Holmqvist efter det att en opinion i Eskilstuna hade slagit larm den gången verkade för ett uppskov med förpassningen av dessa utlänningar och att man då uppnådde en avvägning av det slag som förre inrikesministern Rune Johansson på sin tid föranstaltade om och som herr Ahlmark här berört. För nämnda två egyptier fattades emellertid med korta intervaller tre beslut av delvis olika innebörd. För det första beslöt utlänningskommissionen om förpassning av invandrarna till hemlandet, eftersom de inte kunde betraktas som flyktingar. För det andra gjorde utlänningskommissionen ett remissuttalande till regeringen — efter uppskov med förpassningsbeslutet — i vilket kommissionen föreslog att utvisningsbeslutet skulle förses med s.k. hemlandsklausul, som enligt uttalande av en UK-tjänsteman innebar att de båda invandrarna under inga förhållanden skulle behöva återvända till sitt hemland. För det tredje beslöt regeringen sedermera om återgång till förpassningsbeslutet utan hemlandsklausul men med sex månaders uppskov med verkställigheten.

Herr talman! Jag hade själv avsett att interpellera i denna sak men avstod när jag fick reda på att andra hade samma avsikt. Att jag ändå begärt ordet beror på att det rör sig om sådana viktiga principiella frågor att alla partier bör uttala sin mening. Överlämnandet av Paul Kotzikos till den fascistiska junta, som med USA:s stöd regerar Grekland, har en skrämmande likhet med det sämsta inom svensk flyktingpolitik under det andra världskrigets år. Man finner samma formella hänvisning till paragrafer och bestämmelser, samma <urskuldanden med att samhället inte fungerar på natten — hör alltså icke polisen till samhället? — och samma brutala resultat. Det skylls på missförstånd, på luckor i lagstiftningen, på allt och ingenting. Jag tycker inte att herr Holmqvists anförande gör saken bättre för regeringen — tvärtom. Det ger en del av förklaringen till att sådana här saker kan hända. Men var finns ansvaret för att en människa som sökt skydd i vårt land utlämnas till sina fiender, med viss sannolikhet till tortyr och långvarigt fängelsestraff — i dagens Grekland också ett straff som har tortyrens former? Ansvaret måste utredas och de skyldiga tvingas ta konsekvenserna av sitt handlande. Vi anser att en särskild undersökningskommission med representanter för de politiska partierna och för de grekiska flyktingarna bör tillsättas. Det kan inte vara rimligt att de som har ansvaret för utlämningen själva utreder om de bär någon skuld eller inte. För vår del anser vi det självklart att en person icke får utvisas, om det finns någon som helst fara för att han riskerar politisk förföljelse. Och marginalen måste härvidlag vara sådan att svenska myndigheter hellre är för generösa än tvärtom. Det bör också vara självfallet att en utvisad person, om han kungör sin avsikt att begära nåd, skall äga rätt att stanna i Sverige till dess att nådeansökan behandlats. Det förfarande som tvärtemot denna regel använts i fallet Kotzikos är inte endast brutalt, utan också helt oförnuftigt. Det är som att hänga en person i väntan på att myndigheterna skall behandla hans ansökan om nåd. I debatten har anförts att den nya lagstiftning som antogs i höstas skulle vara medskyldig till utlämnandet. Finns några som helst berättigade misstankar om att lagstiftningen icke ger tillbörligt skydd, måste den givetvis snabbt ändras. Det förekom här i riksdagen kritik mot lagen, men det förefaller som om den icke var tillräcklig. Rätt till överklagning av avvisningsbeslut borde föreligga även om icke någon ledamot i utlänningsnämnden anfört avvikande mening. Herr Holmqvist sade för en stund sedan att vi har valt ståndpunkten att polisen så snart som möjligt skall verkställa utvisning. Vilka »vi»? Om han därmed menar samtliga riksdagsledamöter vill jag säga — och jag tror att många instämmer med mig — att vi icke anser oss ha givit något godkännande av en sådan princip genom det beslut som fattades i höstas. Herr talman! Till de politiska partigrupperna i riksdagen har nyligen riktats en skrivelse från Amnesty International, i vilken påvisas att 30 namngivna medlemmar av det grekiska parlamentet hålles i fängelse eller i husarrest av den fascistiska juntan. Parlamentsmedlemmar bör inte vara oss dyrbarare än andra medmänniskor, men å andra sidan visar denna uppgift hur hänsynslöst den grekiska demokratin nedtrampas. Vi anser att den svenska riksdagen på lämpligt sätt borde ge sin indignation till känna och kräva att de fängslade grekiska parlamentsmedlemmarna återfår sin frihet. Jag vädjar till herr talmannen att snabbt ta ett initiativ i denna fråga. Jag vill tillägga att vi också anser det självklart att vårt land bör verka för Greklands uteslutning ur Europarådet liksom för bojkott av det planerade EM i fri idrott i Aten.

Herr talman! Som ledamot av Svenska kommittén för Greklands demokrati och som på annat sätt väl förtrogen med vad som händer bland de greker som har kommit hit, med vilka stämningar som finns, kan jag inte underlåta att säga några ord i denna fråga. Jag har ingen anklagelse att rikta mot statsrådet Holmqvist; så enkelt ligger inte frågan till. Men det får inte undanskymmas att många frågetecken finns efter denna händelse. Jag vill peka på några av dem. Behövde greken eskorteras av två polismän till Grekland bara för att han inte hade arbetstillstånd i Sverige, då han hade arbetstillstånd i Västtyskland? Det är en fråga som alla ställer sig — grekerna också. Borde inte färskare uppgifter ligga till grund för ett så allvarligt beslut som det dock är att utvisa en person till Grekland? De uppgifter som utlänningskommissionen hade var ett par månader gamla, och enligt dessa uppgifter hade det bestämt sagts ifrån av den grekiska kommittén, att denne man inte hade sysslat med någon motståndspolitik. Uppgifterna som låg till grund för utlänningskommissionens beslut var alltså inte av den arten att utlänningskommissionen kunde betrakta honom som en politisk flykting. Då kan man säga att hans agerande senare i Sverige i politiska sammanhang var av ganska ytligt slag — det gällde protester i form av demonstrationer. Men hur agerar grekerna i Sverige politiskt? Jo, de demonstrerar. I detta fall hade demonstrationerna genomförts också utanför ambassaden. Och även om det inte ett ögonblick gör denne man till en politisk storhet, inte gör att man kan kalla honom en kämpe, så är det tillräckligt för att han i Grekland skall betraktas som en person som på ett uppenbart sätt har protesterat mot juntans politik. I Grekland gör man inte distinktionen, att den ene i hjärtat är en motståndsman, medan den andre bara deltagit i en demonstration. Men dessa uppgifter fanns inte hos utlänningskommissionen, och då blir frågan: Borde man inte ha något aktuellare uppgifter än som var fallet, när ändå ett beslut i denna riktning kan betyda synnerligen mycket för en person? Statsrådet Holmqvist sade att en uppgift i en tidning kan vara hur felaktig som helst. När det gäller en bild i en tidning kan det röra sig om en förväxling, och därför är det inte så mycket att grunda ett omdöme på, menade statsrådet. Men jag är övertygad om att ifall en tidning med en bild av denne man visas upp inför den grekiska polisen, så blir det inget resonemang om att den bilden skulle vara tagen på ett annat ställe, att det skulle vara en falsk bild e. d., utan bilden anses utgöra tillräckligt bevis för att vederbörande kan stämplas som en flykting som här i Sverige arbetat emot juntan. Nu hoppas och tror jag att den belysning och den reaktion som skett i detta fall, den observans som förekommit, skall leda till att vederbörande inte råkar alltför illa ut. Å andra sidan kan just detta agerande stämpla honom som en mycket mera politiskt verksam man än han i själva verket varit. Reaktionen kan alltså få två olika slags konsekvenser: å ena sidan kan den skada honom personligen, å andra sidan kan den möjligen hindra aktioner mot honom som annars skulle ha genomförts. Det är i varje fall på detta stadium svårt att avgöra hur det blir. Men saken kan inte förbigås i tysthet. Vad som skett har skett, och reaktionerna förekommer både i Sverige och i Grekland. Det kan väl heller inte vara riktigt, oavsett om vederbörande är politisk flykting eller inte, politiskt agerande eler inte, att han inte får ett meddelande om att han är utvisad eller avvisad — jag vet inte vilken term som användes — förrän i den stund då han skickas i väg. Inget annat meddelande lämnades heller till de anhöriga; de fick endast mot kvitto lämna ut hans kläder till polisen. Jag har också träffat dem som i hans omedelbara närhet då reagerade och försökte att få en annan kontakt. Detta kan inte vara riktigt. Jag anklagar ingen, men jag måste säga att här råder otillfredsställande förhållanden på flera punkter, vilka man måste ta allvarligt på och vilka kanske vore mera betjänta av att ändras i stället för att man försöker finna syndabockar för den eller den handlingen. Jag är helt övertygad om att den skildring som statsrådet Holmqvist gav av ärendets behandling är riktig och att de som haft att göra med detta fall är människor med heder och med känsla för flyktingar liksom att de lagar vi har är stiftade för att skipa rättvisa i sådana här fall. Jag är övertygad om detta men säger mig ändå att det härvidlag finns så många oklara punkter att det kan hända sådant som väcker ovilja. Sedan vill jag säga att man nog i detta fall spekulerat politiskt i rätt hög grad, såsom alltid i sådana här fall. Det är lätt att göra detta bland flyktinggrupper, som har svårt att fatta våra förhållanden. Om man talar illa om polisen får de associationer av en annan polis än vår. Talar man om myndigheter som sätter sig över lagarna får de associationer av andra förhållanden än våra, och därför är dessa flyktingar lätta att skärra upp. Den kontakt jag har med dessa flyktingar ger dock vid handen att de genom det inträffade inte har förlorat förtroendet för vårt land. De hyser fullt förtroende för oss. De tror inte ett ögonblick att den svenska regeringen handlar som bödlar och de tror inte ett ögonblick att vi kommer att handla på annat sätt än vi deklarerat just när det gäller grekerna. Att blåsa upp denna händelse och säga att den skapat allvarlig förvirring är inte riktigt. I stället bör man gjuta olja på vågorna och försöka inse att det inte får göras hemmapolitik av saken i onödan. Men den politik vi varit överens om att föra i utlänningsfrågor och som speciellt beträffande grekerna utformats mycket humant bör vi även i fortsättningen stå helt fast vid. De grekiska flyktingarna har förtroende för oss, och detta förtroende skall vi inte svika.

Herr talman! Jag skall bara ge en helt kort information till herr Olle Svensson. Men dessförinnan vill jag understryka att det mellan vad statsministern tidigare har sagt och vad inrikesministern nu har anfört finns stora skillnader i attityd och nyanser. Statsministern har sagt att han ser utomordentligt allvarligt på vad som hänt och skall göra allt för att förhindra ett upprepande. Men statsrådet Holmqvist har i dag försökt ge intryck av att han skulle ha handlat på samma sätt som skedde, om han själv hade suttit i nämnden. Därför är det fullt naturligt att herr Oskar Lind kvist var missnöjd med interpellationssvaret men mera nöjd med det svar, som han tidigare fått av ett annat statsråd via TT. Herr Olle Svensson antydde att jag genom att ta upp det här fallet i riksdagen skulle riskera att skada Paul Kotzikos. Tror inte herr Svensson i Eskilstuna att den grekiska ambassaden i Sverige läser tidningar? Hela fallet har varit mycket omskrivet med detaljer och fotografier. Jag har knappast sagt någonting alls om Kotzikos” politiska verksamhet; jag har bara antytt något av det som har stått i tidningarna. Skulle då vi i riksdagen tiga om den här affären? Tidningarna har inte tigit. Radio och TV har inte tigit. Grekernas egna organisationer har inte tigit. I kväll håller de en stor demonstration här i Stockholm med anledning av fallet Kotzikos. Jag har för säkerhets skull dessutom frågat sekreteraren i centerunionen i Stockholm — det gäller verkligen sekreteraren och inte den assistent som kallades för »sekreteraren» i inrikesministerns kommuniké för två dagar sedan — och han är tacksam för att fallet diskuteras och kritiseras också i riksdagen. Vi i riksdagen kan inte låta bli att diskutera och ta ställning till frågor där fakta redan är kända och som ställer krav på oss som politiker och som företrädare för en oroad opinion.
Herr talman! Herr Ahlmark gjorde gällande att jag skulle ha motsatt mig att denna fråga togs upp till debatt i parlamentet. Jag har själv yttrat mig i debatten och anfört synpunkter på frågan. Därmed faller väl hans anklagelser till marken. Jag har vänt mig mot vissa uttryck i herr Ahlmarks anförande. Hans rätt att rikta politiska anklagelser mot statsrådet förnekar jag inte, men han bygger dem på uppgifter som kan ge intryck av att man förstorar in nehållet i den politiska verksamhet som den utvisade greken har bedrivit och det kunde, antydde jag, försvåra dennes sak i Grekland. Här stödde jag mig på den grekiske exilledarens uttalanden. Jag delar statsministerns uppfattning att utvisningen av den grekiske flyktingen är synnerligen tragisk. Jag vill vidare säga att vi alla här har ansvar för att rätta till vad som kan ha brustit. Jag tycker att det i den borgerliga debatten har förekommit något av skrymteri då man, som Expressen har gjort, talar om de nya av den socialdemokratiska regeringen skapade bestämmelserna eller då man, som en annan tidning har gjort, talar om de grymma paragrafer som regeringen har skapat. Sanningen är att det inte fanns en enda borgerlig motion med förslag till en annan utformning av dessa bestämmelser. Det är hyckleri av de borgerliga tidningarna att nu skylla allt på regeringen. Om något fel har begåtts har vi alla här i riksdagen ansvar för det, och i den andan bör vi reformera lagstiftningen.
Herr talman! Sverige har velat framstå som ett föredöme när det gäller politiska flyktingars skydd och rättssäkerhet. På den punkten råder väl allmän enighet, och det finns ingen anledning att ta upp en debatt om huruvida partierna har skilda intentioner i den frågan. Det fall vi nu diskuterar har väckt stor uppmärksamhet, och av vissa skäl har jag liksom fru Eriksson i Stockholm haft anledning att sätta ett och annat frågetecken i kanten när jag har följt uppgifterna om handläggningen av fallet. Ett av dem har gällt varför vederbörande inte gavs möjlighet att komma till Tyskland utan utvisades till Grekland. Det finns även ett par andra egendomliga omständigheter. Vi måste emellertid akta oss för att fälla domar över den ena eller den andra parten innan alla handlingar som kan redovisas för allmänheten har lagts på bordet. Det verkligt angelägna är att allt nu göres för att skyndsamt klarlägga hur frågan har handlagts på olika nivåer, så att vi får en säkrare bedömningsgrund innan vi gör tvärsäkra påstående därom. Det är värdefullt att regeringen har insett nödvändigheten av att göra en Översyn av reglerna och undersöka om det i den handlingsprocess som skall ske enligt lagen finns brister som måste rättas till.

Jag är därför tacksam för att statsministern så klart har deklarerat att regeringens ståndpunkt till den grekiska regeringen är oförändrad och att regeringen bedömer det angeläget att bereda grekiska flyktingar sådant skydd.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en detalj. Statsrådet Holmqvist säger, att riksdagen har ett ansvar för att denna utvisning ägt rum. Han hänvisar till 58 § i utlänningslagen som stadgar: »Avvisning skall så snart det kan ske verkställas av polismyndighet.> Denna paragraf berördes icke och fanns icke ens återgiven i den proposition med förslag till ändring av utlänningslagen som framlades i höstas. Det är naturligtvis riktigt om statsrådet Holmqvist hävdar, att varje riksdagsman har skyldighet att sätta sig in i hela lagen och hade formell möjlighet att kräva ändring också av denna paragraf. Men någon ändring av 58 § föreslogs alltså icke i propositionen. Denna pragraf släpar med från den gamla lagen. Nu vill jag påpeka för statsrådet Holmqvist att vad som sägs i 58 §, såvitt jag förstår, syftar på förfarandet innan frågan går till utlänningsnämnden. I fortsättningen av paragrafen heter det nämligen: »Påstår utlänningen att han i det land, till vilket han skulle befordras, löper risk att bliva utsatt för politisk förföljelse skall ärendet underställas den centrala utlänningsmyndigheten». Jag kan icke i denna paragraf eller annanstans finna något stadgande som föreskriver att polismyndighet, om en avvisad person kungör sin avsikt att begära nåd, skulle vara skyldig att omedelbart förpassa honom ur landet. Skulle det förhålla sig så, är det uppenbart orimligt. Om nådeinstitutet skall ha någon som helst betydelse, förutsätter det att personen i fråga kan få stanna kvar i landet. Om en person avvisas och döms till livstids fängelse i ett land, vad har han då för glädje av att den svenska regeringen sedan finner att det var felaktigt att avvisa honom och beviljar honom nåd. Det kan möjligen utgöra en viss moralisk upprättelse, men det förbättrar icke hans situation när han har börjat avtjäna ett långvarigt fängelsestraff. Finns det på denna punkt luckor i lagstiftningen, hoppas jag att regeringen snart tar initiativ till en ändring. Annars är jag övertygad om att det till höstriksdagen kommer motioner som kräver de nödvändiga ändringarna av lagen.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att säkra en allsidig social sammansättning av klasserna i grundskolan. Ett grundläggande mål för den obligatoriska skolan är att främja elevernas sociala utveckling. Ett viktigt instrument för att förverkliga detta syfte är — som läroplanen för grundskolan anger — att den inövning av sociala vanor och attityder, som betyder så mycket för elevernas framtida anpassning i samhället, sker i klasser som erbjuder en mångsidig social miljö. Som fru Lewén-Eliasson påpekat har det emellertid visat sig att i storstadsområdena klasserna i grundskolan avviker starkt från varandra vad gäller barnens fördelning på olika samhällsgrupper. Skilda faktorer medverkar härtill, främst naturligtvis samhällsplaneringen. Skolans åtgärder synes emellertid också kunna ha inflytande. En bättre bild över hur det faktiskt ligger till bör vi få när resultaten av vissa undersökningar som understöds med statsmedel blir klara. Redan innan dessa resultat föreligger bör dock vissa åtgärder vidtas. Med utgångspunkt i att skolan skall främja demokrati och jämlikhet är det viktigt att skolstyrelserna uppmärksammar den betydelse som fördelningen av elever på klasser har för att uppnå en mångsidig social miljö. Jag avser därför att föreslå Kungl. Maj:t att i bestämmelserna rörande grundskolans mål och riktlinjer skall framhållas skolstyrelsernas ansvar på detta område.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för svaret på min interpellation. Svaret är tillfredsställande, eftersom det visar att utbildningsministern har sin uppmärksamhet riktad på de förhållanden som varit anledningen till min interpellation, nämligen att man inom grundskolan påvisat tendenser till en social segregation av eleverna. Det är inte så länge sedan vi i Sverige hade ett skolsystem som innebar en uppdelning av barnen och ungdomarna i olika skolformer, en uppdelning som i stort sett följde föräldrarnas inkomstförhållanden och sociala ställning. Våra stora skolreformer har emellertid inneburit att vi raserat den ordningen och fått en sammanhållan grundskola för alla. Uppenbarligen måste vi vara mycket vaksamma så att inte något av den gamla ordningen smyger sig in i skolsystemet igen. I majnumret av Kommunal skoltidning redovisas en undersökning som har gjorts under docent Swedners ledning vi Malmös skolor och som klart visar att inte bara klasser utan hela skolenheter där är socialt segregerade. I en skola till exempel är två tredjedelar av eleverna från <socialgrupp 1 och tjänstemannahem på mellanivå och endast 7 procent från socialgrupp 3. I en annan skola däremot är förhållandena rakt motsatta; två tredjedelar av eleverna kommer från socialgrupp 3 och 4 procent från socialgrupp 1. Denna undersökning är i sina detaljer mycket intressant men jag skall inte ta kammarens dyrbara tid i anspråk och tala mer om dem. Bakom dessa siffror och förhållanden ligger naturligtvis socialt skiktade bostadsområden som skolledningen sedan dragit gränser mellan och därmed kommit att dela upp eleverna på de olika skolenheterna ganska aningslöst. De negativa följder som kan uppstå för eleverna i en ensidig social skolmiljö är många. Det kan bli en ojämn rekrytering av lärare som i sin tur kan färga av sig på standarden på skolan. Vi vet att skolmotivationen är mycket starkare bland elever som kommer från hem där föräldrarna själva har högre utbildning. Om den elevgruppen saknas helt i en klass eller i en skola påverkar detta naturligtvis skolarbetet negativt. För den enskilde elevens framtid kan sådana ting ha betydelse när det gäller val av yrke, val av fortsatta studier 0. S. V. Allmänt sett måste det vara olyckligt, om vi i vår obligatoriska skola får en uppdelning av barn och ungdomar som är strängt socialt skiktade. Det innebär helt enkelt ett motverkande av de allmänna jämlikhetssträvanden som vi vill skall prägla det svenska samhället och som skolan skall vara ett instrument för. Det är därför nyttigt att det görs undersökningar av just den typ jag åberopade och som visar att man har kommit in i en felaktig utveckling. Det är naturligtvis även nödvändigt att åtgärder vidtas för att motverka det som är felaktigt. Herr statsrådet avser att vidta särskilda åtgärder för att skolstyrelserna skall få sin uppmärksamhet riktad på vad fördelningen av eleverna kan betyda. Det är mycket tacknämligt, och jag hoppas att det skall kunna ske snart och i sådana former att det får effekt på de orter där detta kan vara aktuellt och där fördelningen av eleverna redan nu är tveksam. Jag kan emellertid inte låta bli att framhålla att informationen till skolledningarna måste vara ganska ingående. Annars kan sådana skäl som nära grannskap, hävdande av den genom hela skoltiden sammanhållna klassen och enklast möjliga sätt att ordna skolbussar bli så tunga argument, att de negativa effekterna av en utpräglad social uppdelning av eleverna skjuts undan. Man måste observera att det sägs i skolstadgan 6 kap. 19 § att vid uppflyttning till högre årskurs eleverna bör få behålla sina klasskamrater och lärare. Det är en bestämmelse som strikt tillämpas, om inte särskilda skäl föreligger för en avvikelse. Det betyder att sammansättningen av klasserna i års kurs 1 såväl med hänsyn till skolförutsättningarna som ur social synpunkt kan vara av stor social betydelse under hela skoltiden.

Jag vill alltså uttrycka en förhoppning om en ingående information till de ansvariga lokala skolmyndigheterna i den här saken för att de skall få en vägledning om hur man bör leda utvecklingen in i rimliga banor.
Herr talman! Jag känner väl till den undersökning som är gjord i Malmö. Här har nu framställts en interpellation, och statsrådet har svarat att man skall beakta de synpunkter som fru Lewén Eliasson har anfört. >Aningslöst> var ett ord som användes — skolstyrelserna skulle aningslöst dela upp eleverna. Jag vill erinra om att vi har regler, som gäller över hela landet, att barnen i första klass skall sättas i den skola som ligger närmast eller som innebär minst farlig skolväg. Man har också där beaktat att barnet om möjligt skall få till kamrater de lekkamrater det före skolåldern har haft i närmaste daghem eller i sandlådan utanför bostaden. Här drar emellertid fru Lewén-Eliasson och statsrådet upp ett alldeles nytt problem.

Vad menas egentligen med dessa åtgärder? Jag vill ställa frågan, eftersom det enligt vad jag vet är första gången en debatt om detta har kommit upp i Sveriges riksdag. Som jag ser saken är alternativet antingen att göra på det av mig här beskrivna sättet eller att reglera bostadsmarknaden och bebyggelsen så, att man även där ser till att man får en jämn social fördelning av de boende.

Herr talman! Med all respekt tycker jag att fru Sundbergs inlägg var just litet aningslöst. Jag kommer från en veckolång utbildningsministerkonferens i Paris. Ett av huvudproblemen, för att inte säga huvudproblemet, var det som fru Lewén-Eliasson här har tagit upp. I alla länder har den snedvridna sociala skiktningen i undervisningen skapat oerhörda problem. Problemen förvärras starkt av att man i andra länder delvis har ett privatskolesystem och delvis har en kommunalt finansierad skola. En av undersökningarna visar att i Amerika satsningen per elev är två gånger större i vissa förortsområden än i innerstadsområdena i storstadsregionerna. Även på kontinenten har landsbygdsskolorna så dåliga resurser, därför att de är beroende av kommunal finansiering, att de släpar efter — där gäller relationen 1:23. Vidare har de flesta länder haft ett parallellskolesystem och har nu upptäckt i sina undersökningar att detta har en benhårt socialt segregerande effekt. För ett par år sedan, framför allt i början av 1960-talet, var det svårt att på internationella konferenser argumentera för den svenska enhetsskolan eller grundskolan. Nu finns det inte ett enda land i Europa som inte försöker införa något slags grundskolesystem efter den modell som vi har tillämpat, alltså en sammanhållen skola med likvärdiga förhållanden i olika delar av landet och med sen specialisering och differentiering. Förut hävdades det alltid i debatten att man måste ta hand om begåvningarna — det är återklanger av den svenska skoldebatten. Nu anser även regeringar som består av vad som väl närmast är partivänner till fru Sundberg att de för att hålla ihop samhället måste satsa på barnen med sämre förutsättningar och sämre startmöjligheter. Jag tror dessutom att studentrevoliter och annat har varit en nyttig väckarklocka för dem.

Vi måste hela tiden uppmärksamma vad vi ytterligare kan göra för att utjämna utbildningsmöjligheterna för landets ungdom, så att det inte blir så, som någon sade på konferensen i Paris, att ett barns framtid är avgjord i det ögonblick som barnet skrivs in i första klass i skolan. Fru Lewén-Eliasson tog upp en aspekt: fördelningen på klasserna. Fru Sundberg blev upprörd och frågade, om det innebär att vi skall föra en bostadspolitik som gör att vi får en likartad social sammansättning. Ja, på sätt och vis blir konsekvensen den. Det var Gustav Möllers stora tanke, en fantastiskt framsynt idé. I stället för att, som man gjorde i många länder, bygga arbetarbostäder, sökte han redan under 1920 talet skapa klasslösa bostadsområden. Det har HSB, bostadskooperationen, de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen försökt följa upp, men gudarna skall veta att vi är långt från målet. Vi har en social segregering, det finns områden som är fina, det finns tomter som är dyra, och det finns hus som betingar enorma priser. Därför får vi en social skiktning av bostadsbeståndet, och detta försvårar självfallet en vettig utbildningspolitik. Men om jag inte är fel underrättad är det som Swedner har visat inte så att man säger, att du tillhör den socialgruppen och därför får du resa en bit för att komma i lämplig skola. Det är inte så att man utsätter barn för trafikfarlighet för att de skall komma till en viss skola. Däremot har man i samma rektorsområde upptäckt tendenser till indelning i får och getter. Det finns många automatiska mekanismer hos människorna, fru Sundberg. Jag vill inte beskylla någon, men jag skulle vilja litet outrerat nämna att man kanske säger att här finns lektorns lille Per, och då är det väl bra att ha apotekarns Kalle och ingenjörens lilla Lisa i samma klass. Det blir så. Sedan säger man kanske till ett annat barn att det får gå i den andra klassen. Vi säger att om det skall vara en automatisk mekanism så bör den verka åt andra hållet. Vi säger att vi skall försöka få en rimlig fördelning i detta rektorsområde. Man skall tänka på att detta icke är något negativt. Man skall inte nödvändigtvis plocka ihop barn efter principen att lika barn leka bäst utan man skall försöka ordna så att skolklassen i möjligaste mån speglar det samhälle som barnen sedan kommer ut i. Så enkelt är det. Vi kan inte åstadkomma några underverk genom anvisningar till läroplanen. Vi kanske skall ändra skolstadgan i konsekvens med vad vi önskar uppnå. Det är en av många åtgärder som rektorerna skall tänka på för att försöka tillgodose vårt önskemål. De nästan apokalyptiska visioner av något alldeles förskräckligt som kanske finns ett spån av i fru Sundbergs anförande skall vi inte vara rädda för.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon stor skoldebatt. Jag måste säga att jag var nog så aningslös att jag inte trodde, att statsrådet skulle syfta på europeiska och kontinentala förhållanden. Jag känner dem väl. Jag är medveten om inte minst situationen i Västtyskland. Beträffande den är statsrådet Palmes skildring fullständigt korrekt. Vi har för vår del kommit längre. Jag är fruktansvärt rädd för att den nya generationen barn, statsrådets barn och mina barn, skall växa upp och börja skolan med någon form av social stämpel på sig. Det gör de i och med att rektorn eller den som fördelar barnen börjar med att tänka: Nej, det är för många av den socialgruppen i den klassen, det barnet skall till en annan skola. Mina barn har förmånen att växa upp i en ren landsbygdsskola, och jag känner till betydelsen av den s.k. skiktningen, men om vi skall sätta en stämpel på barnen då är vi på väg bakåt. Dessutom tycker jag att det är barockt att jämföra med privatskolesystemet. Vi diskuterar ju grundskolan i dag och grundskolan för framtiden. Jag tycker att statsrådets hela anförande helt enkelt mynnar ut i ett klart misstänkliggörande av våra rektorer, som tydligen enligt vad statsrådet här har beskrivit i framtiden skall sitta och tänka på att Kalle inte skall gå i samma klass som Lisa. Jag tycker att det är ett tydligt misstänkliggörande av den form av uppdelning som äger rum i vår grundskola i dag.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag misstänkliggjorde sannerligen ingen rektor. Jag anklagar inte en enda rektor. Men det kan finnas sådana automatiska mekanismer, vilket vetenskapen tydligt har påvisat, att det lätt fungerar så som jag nämnde för en skolledning. Skall man ge anvisningar, skall de alltså gå i motsatt riktning. Man får försöka se till att man får en rimligt fördelad sammansättning i klassen. Vidare säger fru Sundberg att detta skulle innebära att man sätter en social stämpel på barnen. Vore det enda uttrycket för det svenska klassamhället att rektorerna handlade på detta sätt vid fördelningen inom klassen skulle vi nästan ha uppnått jämlikhetens samhälle. Det finns oändligt många andra sätt på vilka det i dag sätts sociala stämplar på barnen, och i grund och botten vet både fru Sundberg och jag detta. Om en rektor eller en skolledning i sin skola försöker få en rimlig social sammansättning är det inte alls fråga om att sätta på någon stämpel, utan det rör sig bara om en vettig skolpolitik. Jag är mycket glad över att fru Sundberg tycker att vi har hunnit så mycket längre än andra länder, men jag upplever ständigt att vi trots allt inte hunnit tillräckligt långt. Det finns så oändligt mycket att reformera och förbättra inte minst på skolområdet. Detta med den sociala rekryteringen inom skolväsendet är inte en av de minst viktiga förbättringarna. Det finns inga patentlösningar utan vi får på alla områden försöka arbeta efter jämlikhetens principer.
Herr talman! Får det tillåtas mig säga att jag tycker att min interpellation fick större betydelse genom fru Sundbergs inlägg, ty det visar att den var befogad. Jag kan inte förstå annat än att fru Sundberg vill ha en skola med klasser där barnen är blandade på lämpligt sätt men uppenbarligen vill hon inte kännas vid att förhållandena inte är sådana för närvarande. Hon känner väl till hur situationen är i Malmö men hon vill inte bry sig om det. Hon vill inte brottas med frågan hur problemet skall kunna lösas. Hon sade att det är så svårt att eventuella åtgärder innebär det och det o.s.v. Men det avgörande måste väl ändå vara att försöka uppnå det mål vi varit överens om. Vi måste diskutera metoderna för att lyckas undvika att som fru Sundberg nästan affektladdat framhålla att det inte går att göra någonting åt saken. Mitt uttryck »aningslöshet» kan nog användas ty jag har förstått att när man i Malmö stad upptäckt de här förhållandena har man försökt vidta åtgärder för att i fortsättningen undvika olägenheterna. Tidigare har man helt enkelt inte sett problemet klart. Jag har också förstått att man går till grunden genom att nu mycket metodiskt planera bostadsbebyggelsen. Man vill på det sättet komma åt grundorsaken, nämligen hur människor bor och hur barnen därigenom skiktas upp.
Herr talman! För en kort tid sedan har som statsrådet Palme påpekade han och jag haft förmånen att diskutera den här frågan med kanske något vidare aspekter, och därför skulle jag i detta sammanhang vilja säga några ord. Fru Lewén-Eliasson träffade mitt i prick när hon talade om uppdelningen i årskurs 1. Den är oerhört väsentlig men tyvärr har skolan mycket svårt att klara problemen härvidlag, eftersom den vid inskrivningarna i samband med skolgångens början utsätts för en hård press från målsmännens sida. Som rektor vid både små och stora skolenheter har jag upplevt alla aspekter av detta. Det är väl i alla fall en skyldighet för skolan att försöka klara dessa problem, och vissa möjligheter härtill finns också. Som skolledare tror jag att man kan säga att de som arbetar i skolan är intresserade av att få klasser som från alla synpunkter är så jämna som möjligt. Vi försöker t.ex. åstadkomma en jämn könsfördelning. Vi har vissa besvärliga problem att dras med, t.ex. det som fru Lewén Eliasson berörde och som jag förstår att hon upplevt i sin kommun, nämligen provisorierna. Själv har jag också erfarenhet av detta. För de barn som bor i nya områden där skolorna inte blir färdiga i tid eller där man av skäl som jag här inte skall ingå på inte får bygga några skolor slår man upp provisoriska lokaler, som vi har stort besvär med. I det sammanhanget vill jag också påpeka en annan sak för herr statsrådet. Jag tror att den är ganska viktig. I stadsplaneringen finns det för närvarande en stark tendens att bygga så små skolor som möjligt. Det verkar som om planerarna trodde det var skadligt för barnen att ha några hundra meters väg till skolan — men när de väl kommer dit får de under gymnastiklektionerna springa runt idrottsplanen flera varv. Ju mindre skolorna blir, desto mindre blir också möjligheterna att klara problemen. Om skolorna åtminstone göres så stora att vi på lågoch mellanstadiet får tre avdelningar i årskurs 1 finns det ändå vissa möjligheter i den riktning statsrådet angav, men om man följer planerarnas önskemål om mycket små enheter råkar vi genast illa ut. Dessutom bör det ligga i kommunernas intresse att få skolenheter som inte bara fyller de högsta pedagogiska anspråk utan också kravet att de ur såväl driftsom kapitalsynpunkt skall vara ekonomiska.

Herr talman! Den allmänna syn på konjunkturläget som finansministern uttalat i kompletteringspropositionen överensstämmer på väsentliga punkter med den uppfattning vi har inom centerpartiet. Tendenserna i både Västeuropa och Förenta staterna tyder på en större ekonomisk tillväxt under detta år än man räknade med för några månader sedan, och detta stimulerar självfallet den svenska konjunkturuppgången. Vi har här hemma klart expansiva tendenser även om — och det är viktigt att understryka — dessa främst gör sig gällande i storstadsregionerna och över huvud taget i de södra delarna av landet. Jag vill också i detta sammanhang med tillfredsställelse notera att näringslivets investeringar nu ser ut att öka. Det är ytterst välkommet efter den stagnation som förekommit under senare år.

Allt talar ju för att vi, om vi skall kunna hävda oss i konkurrensen, mer och mer målmedvetet måste satsa på en högförädling av produkterna så långt detta är möjligt. Det finns emellertid anledning, vilket också finansministern pekat på, att upprätthålla en beredskap inför möjligheten av att expansionstendenserna utomlands något försvagas under nästa år eller kanske redan tidigare på grund av att man utomlands för och kommer att föra en restriktiv ekonomisk politik. Den bristande jämvikten mellan de stora ländernas betalningar och konsekvenserna härav i form av valutaoro, spekulationer i förändringar i valutakurserna och en uppdrivning av räntenivån kan leda till minskade investeringar inom näringslivet i många länder och också till vissa störningar i utrikeshandeln, som också vi kommer att få känning av. Räntehöjningar har nu i många länder tillgripits för att förhindra ett försämrat konkurrensläge på valutamarknaden, och konsekvensen av detta har blivit en internationell räntespiral uppåt. Självfallet drabbas låginkomstgrupperna hårdast av den prisoch kost . nadsstegrande effekten av räntestegringarna, bl.a. i form av ökade bostadskostnader och höjda varupriser. Det är, såsom också understrukits av företrädare för centern och folkpartiet både i motioner och i en gemensam reservation fogad vid bankoutskottets utlåtande nr 39, ytterst angeläget att man försöker få till stånd internationella överläggningar i syfte att nå en bättre samordning av den ekonomiska politiken i olika länder och därmed också möjlighet till en återgång till ett mera normalt ränteläge. Vi anser att den svenska regeringen, om möjligt i samverkan med de övriga nor diska ländernas regeringar, bör verka för att sådana internationella överläggningar kommer till stånd. Men, herr talman, jag vill också understryka att det behövs en beredskap mot balansrubbningar av inflatorisk art i vår interna ekonomi. Det gäller att bevara stabiliteten i ekonomin, och den kan hotas i en uppåtgående konjunktur. Överhettningstendenser märks redan nu i storstadsregionerna och om dämpningsåtgärder sätts in för sent, sprider sig överhettningen som ringar på vattnet ut över landet. Herr talman! Vi har på centerhåll under årets riksdag märkt att flera av våra idéer vunnit ökad anslutning, och det är naturligtvis glädjande. Förre inrikesministern Rune Johansson uttalade i årets statsverksproposition, att det var nödvändigt att söka åstadkomma en dämpning av storstadstillväxten. Det är ett exempel på vad jag nyss har betecknat som en glädjande utveckling. Det ökade intresset från olika håll för 1okaliseringspolitiska insatser på bredare front är ett annat exempel. Det är betydelsefullt, inte minst i nuvarande läge med en allvarlig regional obalans i sysselsättningen. Det är ett faktum att konjunkturuppgången hotar att leda till en ökad utflyttning från skogslänen. Det framstår som alltmer klart att enbart lokaliseringspolitiska åtgärder inte är tillräckliga för att komma till rätta med utvecklingen. Det krävs också en dämpning av tillväxten i de stora tätortsregionerna. Prognoserna och planerna för exempelvis Storstockholmsområdet inriktas på en fördubbling av folkmängden till 2,5 miljoner människor omkring år 2000. En stor del av denna befolkningsökning består av beräknad inflyttning från skogslänen. Utvecklingen måste ofelbart leda till försämrade villkor för både inflyttningsoch utflyttningsområdena. Det är svårt att se hur man med en sådan utveckling skall kunna på ett rimligt sätt skapa möjligheter att tillgodose kraven på en höjd miljöstandard och ökad jämlikhet. Sanningen är att det i dag tyvärr saknas en klar samhällelig målsättning för utvecklingen i båda dessa typer av regioner.

Vi har också föreslagit att denna målsättning snarast skall följas upp av konkreta åtgärder. Det får inte stanna vid allmänt tal. De konkreta åtgärderna skall vara sådana, att de minskar skadeverkningarna av den pågående utvecklingen och stärker framtidstron i de områden av landet där den nu sviktar. Vi har redan förlorat alltför mycket tid. Herr talman! Det är ingen tillfällighet att det nu under riksdagens slutspurt förts flera debatter om lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken. I mitten av denna månad hade vi nämligen 34000 arbetslösa. Det innebär visserligen en nedgång från april, men det mest allvarliga är skillnaderna i sysselsättning. Mer än hälften av de 34 000 arbetslösa finns i skogslänen, något som visar att den förda politiken inte förmått lösa sysselsättningspolitiken i dessa delar av landet. Även om dessa frågor ingående berörts under de senaste dagarnas debatter vill jag göra ytterligare några reflexioner. Situationen karakteriseras ganska väl av att det i april fanns tre lediga platser på varje arbetslös i storstadslänen men tre arbetslösa på varje ledig plats i skogslänen. Siffrorna torde inte ha ändrats väsentligt under de senaste veckorna. Det är mot denna bakgrund svårt att finna någon riktig samstämmighet mellan kompletteringspropositionen, där herr Sträng så ofta och så starkt betonar möjligheterna att flytta folk från de arbetslöshetsdrabbade områdena, och de programpunkter — låt vara föga konkreta — som statsministern redovisade här i kammaren i tisdags. Det hade onekligen varit värdefullt, om dessa ansatser till ett program hade ingått i kompletteringspropositionen och mera konkreta åtgärder redovisats av regeringen. Man får väl ändå tolka statsministerns uttalande som ett tecken på att regeringen har insett att den hittills förda lokaliseringspolitiken även om den på många håll givit värdefulla resultat — är klart otillfredsställande. Den är otillräcklig och det behövs en mera målmedveten satsning på en bredare front. Centerpartiet har givetvis all anledning att notera detta med tillfredställelse, under förutsättning att det inte stannar vid allmänna talesätt utan att konkreta åtgärder sättes in i en nära framtid.

Om statsmakterna av samhällsekonomiska, sociala och jämlikhetspolitiska skäl inte kan acceptera att stora delar av landet avfolkas, måste också näringslivet och dess företrädare söka ta sin del av ansvaret för att = sysselsättningsfrågorna i dessa landsdelar skall kunna lösas. Jag rekommenderade därför överläggningar mellan regeringen och näringlivets företrädare, och jag har med tillfredsställelse noterat att regeringen nu har tagit kontakt md Industriförbundet i denna sak. Jag hoppas att den inventering av lämpliga' lokaliseringsobjekt som nu börjat skall ge konkreta och positiva resultat. Med hänsyn till de överhettningstendenser som redan nu föreligger särskilt i storstadsregionerna borde det även av rent företagsekonomiska skäl framstå som en fördel att lokalisera en del utbyggnadsprojekt till de områden, där det nu råder och sedan länge rått en påtaglig brist på sysselsättning. Men, herr talman, det finns nu ingen anledning att begränsa denna inventering till den större industrin. Etableringen av mindre och medelstora företag har på många orter medfört ett avsevärt tillskott av arbetstillfällen, och därför bör en inventering av lämpliga lokaliseringsobjekt ske på bredaste bas. Därför bör också enligt vår mening de mindre och medelstora företagens organisationer få en liknande inbjudan till överläggningar som den Industriförbundet fått. Herr talman! Jag skall också något beröra frågan om investeringsfonderna, som i detta sammanhang onekligen måste tillmätas icke ringa betydelse. Vi har på vårt håll ganska länge ansett att investeringsfonderna <skall kunna användas även i lokaliseringspolitiskt syfte. Man har på andra håll tidigare varit ganska ointresserad av detta, men under senare år har regeringen givit tillstånd till att investeringsfondsmedel fått utnytjas för lokaliseringsändamål, men hittills har detta skett i tämligen begränsad utsträckning.

Allt tyder på att inkomstklyftorna har vidgats under senare år. Samtidigt har skattesystemets utjämnande effekt reducerats genom den starka ökningen av de kommunala skatterna och förskjutningen från direkt till indirekt skatt. Kommunalskatterna har stigit med inte mindre än 50 procent under den senaste tioårsperioden och är i dag en långt tyngre skattebörda än statsskatten för 95 procent av alla skattebetalare, särskilt för mindre och medelstora inkomsttagare. Skillnaderna reduceras ju med stigande inkomst. Denna utveckling understryker att skatteuttaget, oaktat det är avsett för att täcka statens, landstingens eller kommunernas utgifter, måste betraktas som en helhet — i varje fall när man ser skatterna ur fördelningspolitisk synpunkt. Den kommunala skatteutjämningen och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun är också viktiga ur jämlikhetssynpunkt. Det är glädjande att centerns krav på en översyn kommer att tillgodoses genom årets riksdagsbeslut. Detta kan — hoppas vi — leda till ökad jämlikhet mellan olika kommuners invånare när det gäller både skattebelastning och kommunal service. Det står väl helt klart för oss alla att en ökad ekonomisk jämlikhet inte kan uppnås enbart på avtalsmarknaden eller enbart genom samhällets fördelningspolitiska åtgärder. Det krävs naturligtvis målmedvetna insatser på båda dessa områden, om jämlikhetspolitiken verkligen skall lyckas. Vi har sedan flera år krävt en skattereform, som syftar till ökad jämlikhet. Enligt vår uppfattning bör en sådan re form snarast genomföras; om möjligt bör vi få ett beslut redan under höstriksdagen. Visar det sig att skattelättnader för låginkomstgrupperna och människor i angränsande inkomstlägen inte kan finansieras utan vissa inkomstförstärkningar, utan nödvändiggör en höjd mervärdeskatt, måste givetvis folkpensionärer, barnfamiljer och andra konsumtionssvaga grupper samtidigt kompenseras. Det är lika klart att höglönegrupperna måste vara beredda att avstå från kompensation för en skattereform, vars främsta syfte är att åstadkomma ökad jämlikhet. Detta kan naturligtvis bli ett test på solidariteten i samhället. Vid en sådan skattereform bör övervägas införande av ett ökat skattefritt bottenbelopp i såväl den statliga som den kommunala beskattningen enligt de linjer, som vårt partis ordförande drog upp redan för ett år sedan. Samtidigt måste naturligtvis, om man vill lätta på de kommunala skattebördorna, kommunerna kompenseras på ett sådant sätt att reformen inte urholkas genom höjd kommunal utdebitering. På längre sikt bör införandet av garanterad minimiinkomst i kombination med negativ beskattning kunna bli en vidareutveckling av jämlikhetspolitiken. Det är ett intressant uppslag, som diskuterats inte bara i vårt land utan i många andra länder. Uppenbarligen finns vissa tekniska svårigheter som inte skall förringas, men förslaget har ändå sådan karaktär, att det enligt vår uppfattning bör bli föremål för en förutsättningslös utredning. Detta är som sagt en fråga på längre sikt; vad som krävs för den närmaste framtiden är en skattereform som ger låginkomstgrupperna och angränsande inkomstskikt verkliga skattelättnader som ett led i en mer målmedveten jämlikhetspolitik. Några ord också om den avtalsrörelse som nu pågår och som har blivit mycket segsliten. Resultatet — vad det nu kommer att bli — är naturligtvis av stor be tydelse både från jämlikhetssynpunkt och för möjligheterna att bevara stabiliteten i den svenska ekonomin. Om man verkligen vill ge låginkomstgrupperna förhållandevis större förbättringar, ge dem en högre standard och skapa möjligheter till en utjämning, krävs både avtalsmässiga framsteg och en utjämning via skatteoch socialpolitiken, som jag redan har strukit under. Trots att inte alla avtalsmarknadens parter från början tycktes vara inställda på en samordnad avtalsrörelse, har tydligen en sådan samordning ändå tvingat sig fram. Medlingen har kommit att omfatta både de privatanställda och de anställda på den offentliga sektorn. Jag vill för egen del gärna ge uttryck åt den uppfattningen att det behövs en bättre samordning än tidigare. Jag tror också att jag inte är ensam om den uppfattningen — allt fler tycks hysa samma mening, att döma av inläggen i debatten. Det kan enligt min mening inte vara Önskvärt att avtalsrörelserna blir något slags huggsexa, där de starkaste grupperna försöker vänta till sist och på det sättet får en bättre uppgörelse än de grupper, som har träffat avtal tidigare och som har en svagare förhandlingssituation. Det är också självklart, och det har vi betonat vid flera tillfällen under 1960 talet, att parterna på avtalsmarknaden och statsmakterna har ett ömsesidigt intresse av att känna till varandras intentioner. Det gäller t.ex. lagstiftning som påverkar löneutrymmet, stabiliseringspolitiken, jämlikhetssträvandena o. s. v. Frågan är om inte överläggningar mellan statsmakterna, näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna, där man klargör inställningen i olika frågor, ändå skulle vara av värde. Vi har som sagt under lång tid fört fram krav på sådana överläggningar, och vi kan inte finna att de på något sätt skulle begränsa den fria avtalsrätten eller föregripa fria förhandlingar. Jag har här försökt att begränsa mig till några huvudområden som vi inom centerpartiet anser ha särskild aktualitet i dagsläget. Andra representanter för vårt parti kommer att närmare beröra de frågor, som behandlas i de olika utskottsutlåtandena. Jag skall till sist, herr talman, helt kort sammanfatta vad jag anser vara viktigt. 1. Vi måste upprätthålla stabiliteten i ekonomin och trygga full sysselsättning nu och på längre sikt. Mot den bakgrunden är det glädjande att investeringarna i näringslivet äntligen är på väg uppåt igen. Konjunkturuppgången kräver dock ökad beredskap för att vi skall kunna möta olika slag av balansrubbningar i ekonomin. 2. Vi anser att Sverige bör ta initiativ till överläggningar med andra länder om valutaproblemen och den därav följande uppdrivningen av räntenivån för att vi snarast möjligt skall få en återgång till en normalare räntenivå. 3. Den regionala obalansen på arbetsmarknaden kräver vidgade åtgärder för att minska arbetslösheten i skogslänen och samtidigt en dämpning av expansionen i storstadsregionerna. Den äldre arbetskraftens speciella problem måste särskilt observeras och möjligheterna till sysselsättning för dessa grupper förbättras, t.ex. genom en differentiering av ATP-avgifterna. 4. Investeringsfonderna måste i ökad utsträckning användas i lokaliseringspolitiskt syfte. Dessutom måste särskilda fonder tillskapas, vilka medger alla företag möjlighet att investera på lika villkor i områden med speciella sysselsättningsproblem. 5. Även de mindre och medelstora företagens organisationer bör nu inbjudas av regeringen till överläggningar i syfte att finna lämpliga lokaliseringsobjekt, främst för skogslänen. 6. Vi önskar en snar skattereform, som innebär skattelättnader för låginkomstgrupperna och för grupper i angränsande inkomstskikt med särskilt be aktande av den allt tyngre kommunalskatten.